Herr talman!! Utrikesminister Nilsson har använt många ord i andra kammaren och relativt många ord i denna kammare i dag. Hade han vid rätt tidpunkt använt några få ord hade denna debatt varit onödig. Herr Sträng sade bara i förbigående, med anledning av den kritik som herr Virgin och jag hade riktat mot utrikesministerns uppträdande, att en olycka kan hända. Jag hade en känsla av att man hörde Salvekvicks berömda slogan: En olycka händer så lätt. Men där framhålls att det går så lätt och snabbt att klara av en olycka. Det har vi alltså inte gjort i det här fallet. Jag skall försöka vaska fram en enda central frågeställning ur allt det som utrikesministern sagt. Det är nämligen en fråga som vi inte har fått svar på.

Varför var det inte det första han tänkte på i detta sammanhang? Är det inte en utrikesministers skyldighet att se till att den svenska utrikespolitiken inte på väsentliga punkter missuppfattas i utlandet? Detta måste ju vara en huvuduppgift för en utrikesminister, eller hur? Oavsett vilken dag någon svensk politiker påpekar att det här verkligen finns anledning att ställa frågor måste ju en utrikesministers uppgift vara att bedöma om det i utlandet på en för svensk utrikespolitik väsentlig punkt har uppstått ett missförstånd. Det gick ju så långt att man ställde frågan: Har Sverige övergett sin neutrala utrikespolitik? Min fråga är då: Varför rättade inte utrikesminister Nilsson till detta missförstånd som uppstod i USA och en hel del andra länder förrän i en artikel i Dagens Nyheter den 8 oktober, när talet hölls den 30 september? Då hade verkligen det ofördelaktiga intrycket fått slå rot riktigt ordentligt. Det dröjde ju inte till in i oktober innan utrikesministern fick reda på att man i USA tyckte att detta var konstigt. Som svar till en socialdemokratisk ledamot i utrikesutskottet meddelade den svenska ambassadören i Washington, när vi var där, att han redan samma dag ringde två gånger för att försöka få ett klarläggande. Han trodde att det behövdes. Den svenske utrikesministern tyckte tydligen inte att det behövdes. Resultatet blev alltså detta missförstånd. Nu menar utrikesministern att USA opinionen och den opinion som finns i andra länder inte har fattat vad det är fråga om. Men var det då verkligen nödvändigt att vänta till den 8 oktober och skriva en artikel innan t.ex. den svenska ambassaden i Washington, FN-delegationen i New York och svenska informationsbyrån i New York kunde få besked? Skulle de inte, om saken var så enkel, ha kunnat få detta besked samma dag som man begrep att det här fanns något missförstånd? Var det nödvändigt att situationen skulle bli så besvärlig att, när utrikesutskottet var där, Arne Geijer som ordförande fick säga i ett uttalande till den svenska pressen: ”Vår resa blev litet annorlunda än vi hade tänkt oss. Jag har ju blivit deltidsanställd i den svenska informationsbyrån för att försöka lägga till rätta.” Var det nödvändigt att vänta så länge? Detta är, herr utrikesminister, en oerhört central fråga. Hade nämligen klarläggandet skett inom låt oss säga 24 timmar sedan man fått besked om att det här var någon mystisk sak, hade situationen varit en helt annan. Lägg märke till att jag inte diskuterar vad herr Nilsson sade på kongressen. Jag talar inte om politikern i första hand, utan jag talar om vad en utrikesminister skall göra när det gäller att värna svenska intressen. Om den första kompletteringen från utrikesdepartementet inte bara hade varit att Sverige nu betraktar striderna i Nordvietnam som avslutade utan kompletteringen inom några timmar hade varit att återuppbyggnaden i Nordvietnam inte kan starta förrän kriget i Vietnam är slut — just det uttryck som statsutskottet använt — då hade väl den här debatten inte förekommit alls. Min fråga är: Varför begrep icke den svenske utrikesministern vad hans plikt var? Varför väntade han så länge?

Herr Nilsson kan väl inte mena att utrikespolitik till skillnad mot all annan politik inte skall dömas efter sina resultat? Var det regeringens avsikt att göra utrikespolitiska utspel som var så provokativa och så stridande mot vad neutraliteten kräver, att man fick den väldiga reaktion som blev fallet? Var det inte avsikten, så var det mer än lovligt oskickligt och valhänt skött. Man kan ju aldrig i utrikespolitik bara försöka följa folkets röst eller vad man tror kan vara folkets röst. Ingen ansvarig utrikesledning kan göra på det sättet. Den måste utnyttja sina informationer, som ju dessutom ofta är av hemlig art, och sitt omdöme till att fullgöra vad som är självklart i en stat som vill vara neutral: den måste i sin officiella utrikespolitik — och det är den vi talar om — visa en måttfullhet och balans. Det är sådan måttfullhet och balans vi har saknat från regeringens sida. Vad har herr Nilsson för övrigt för anledning att tro att svenska folkets flertal skulle vilja skärpa motsättningarna till USA? Statsminister Palme sade i sin intervju i televisionen att svenska folket inte är antiamerikanskt. Att några fanatiker kräver utspel mot USA är verkligen inget skäl för en sådan politik. Jag ställde förut i dag en fråga, jag kanske kan få svar på den nu, och jag skall be att få upprepa den. Jag frågade om regeringen kommer att vidhålla sin deklarerade avsikt att själv bestämma innehållet i den humanitära hjälpen till Nordvietnam och att ge den direkt till Nordvietnams regering även om det skulle innebära risk för brytning av handelsförbindelserna med USA. Jag kan sluta med att påpeka att herr Geijer hade fullt arbete i USA med att förklara att Sverige tänker stå kvar vid sin neutralitetspolitik. Det är ganska uppseendeväckande att detta skall behöva hålla på att förklaras, och jag vågar inte ens säga om han lyckades övertyga dem han talade med. Det vet ingen i dag ännu. Var det också meningen att det skulle bli ett sådant resultat av regeringens utrikespolitik?

Herr talman! Min allmänna uppfattning om värdet av samstämmighet i den svenska utrikespolitiken leder mig fram till att jag avstår från deltagande i något gräl i denna fråga. Däremot vill jag å centergruppens vägnar göra en mycket kort deklaration. Kritiken mot den amerikanska Vietnampolitiken är en realitet i vårt land som vi inte kan bortse ifrån. Neutraliteten betyder naturligtvis inte att svenska medborgare eller den svenska regeringen skulle behöva avhålla sig från att ge uttryck åt en sådan uppfattning. Såväl den allmänna opinionen som regeringen har under årens lopp reagerat, inte bara i detta fall utan också i många andra fall. Officiellt har vi t.ex. tagit ställning mot både diktaturen i Grekland, Sydafrikas kolonialpolitik, den portugisiska kolonialpolitiken och Sovjets ockupation av Tjeckoslovakien. Händelseutvecklingen i samband med utrikesministerns offentliggörande av hjälpprogrammet till Nordvietnam visar dock hur viktigt det är att vi i sådana fall kan ge medborgarna i berörda länder en korrekt information. Man får naturligtvis alltid räkna med att stater som vi på ett eller annat sätt kritiserar blir irriterade och att irritationen i något fall blir stark. Därför bör man också ha rätt att kräva att regeringen klargör för andra länder vilka mål vi ställer upp för vår utrikespolitik och att detta sker på ett mera tillfredsställande sätt än vad som skett i det nu aktuella fallet.

Herr talman! Kammarens ledamöter märkte givetvis att utrikesministern började tala om en del uttalanden som inte hade missförståtts. Jag tycker att uttalanden som inte missförståtts inte behöver förklaras. Det är kanske sensationellt, men det är min enkla uppfattning. Uttalanden som har missförståtts bör däremot förklaras. Min fråga kvarstår: Varför skedde inte eit omedelbart klarläggande, när det var uppenbart att missförstånd kunde uppstå och hade uppstått? Utrikesministern framhärdar alltså och vill inte ta denna fråga om sin skyldighet att verkligen förklara svensk utrikespolitik för utlandsopinionen på allvar, så att vår politik inte missförstås. Den frågan går han bara förbi. Det visar att det tydligen ligger något mera allvarligt bakom än vad jag hoppades att vi skulle komma fram till i denna debatt. Utrikesministern säger att anledningen till att han inte lämnade något klarläggande för utlandsbeskickningarna var att riksdagens material redan fanns att tillgå. Men, herr utrikesminister, om de svenska diplomaterna anser att det behövs mera material för att inte missförstånd skall uppstå, då är det utrikesministerns skyldighet att lämna sådant material och inte vänta åtta dagar. Frågan kvarstår: Varför skedde inte detta klarläggande? Försöket att flytta över ansvaret på den svenska oppositionen för att den inte slog larm tidigare och tillräckligt hårt, så att utrikesministern verkligen vaknade, behöver jag inte gå in på. Det är utrikesministern som skall sköta dessa saker. Att det sedan blev utrikesutskottets ordförande, herr Arne Geijer, som fick överta en del av den rollen i USA, förbättrar inte utrikesministerns handlande i detta sammanhang.

Herr talman! Jag kan vitsorda hur upprörd man var inom de informationsorgan som arbetar i Amerika för svensk räkning över bristen på information angående utspelet på partikon gressen. Inom parentes kan jag nämna att man sade sig ha fått föredömliga upplysningar i ett avseende, och det var i fråga om herr Palme. Där fanns allt material som behövdes långt innan partikongressen hade börjat. Men i detta fall fanns inget material förrän långt efter det att utspelet hade hänt. Man blev faktiskt skakad över den amerikanska misstänksamheten mot uppriktigheten i den svenska neutraliteten. I frågor och diskussioner återkom amerikanerna ständigt till erkännandet av Nordvietnam. Vi frågade hur de kunde bedöma detta som en oneutral handling. De svarade, att det i och för sig inte skulle betraktats så, om Sverige inte samtidigt hade dragit tillbaka sin representation i Sydvietnam. De ansåg att åtgärden då måste bedömas som ensidig. Dessutom ansågs det utomordentligt olyckligt att förbindelsen med Sydvietnam avbrutits. En representant där hade kunnat få många upplysningar och skulle ha kunnat skingra många i Sverige vanliga missförstånd. Utrikesministern sade nyss att särskilda regler kan tillämpas i fråga om hjälp till Nordvietnam därför att Vietnamkonflikten egentligen är ett inbördeskrig. Jag vet inte om utrikesministern har observerat vad Laos vice utrikesminister sade i sitt inlägg i generalförsamlingen i Förenta nationerna för en tid sedan. Han sade ungefär så här: Under nu mer än 20 år har nordvietnamesiska trupper ockuperat delar av vårt territorium och använt det till att till andra fronter överföra män, förråd, vapen och material. Hur kan sådana handlingar rubriceras som annat än flagranta territoriella kränkningar? Så långt vice utrikesministern i Laos. Jag förmodar att han vet vad han talar om. Kan man inte då om inte förr bli betänksam angående svensk hjälp till Nordvietnam under pågående krig?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

Jag tycker verkligen att det är beklagligt att en svensk utrikesminister inte vill erkänna att om han har blivit missförstådd så är hans första plikt att försöka lägga till rätta detta missförstånd och inte vänta åtta dagar. Situationen blir ju verkligt allvarlig, när vi har en utrikesminister som inte ens är villig att säga att han kanske inte skötte det här riktigt bra. Vem är det som inte gör misstag? Jag föreställer mig i varje fall att på tu man hand kommer herr Torsten Nilsson att säga till vem som helst att det är klart att man gör misstag. Emellertid har vi ett parlamentariskt system i detta land, och riksdagen är det forum som har rätt att kräva ut ansvar av statsråden. Här vägrar utrikesminister Nilsson att ens erkänna att det finns skymten av anledning att kritisera honom för att han väntade åtta dagar med att lägga till rätta missförståndet i USA, att vi höll på att överge vår neutralitetspolitik. Detta, herr talman, är det som är anmärkningsvärt.
Herr talman! Inte heller jag har någon som helst erinran mot den inställ ning till USA som deklarerades av statsministern i hans intervju i TV inför det amerikanska folket. Den då redovisade inställningen skiljer sig dock ganska mycket från den uppfattning man fått dessförinnan. Det var oundvikligt att få den uppfattningen att de åtgärder som vidtogs hade sin udd riktad direkt mot USA. Jag vill sluta med att ställa ett par korta frågor: Har eller har inte Nordvietnams ambassad fått besked om att uppbyggnadshjälp skall lämnas först efter krigets slut? Har eller har inte regeringen i avtal med Nordvietnam bundit sig för formerna för och omfattningen av hjälp nu före krigets slut?

Herr talman! Vid den nyligen skedda ombildningen av regeringen har bl.a. justitiedepartementet fått en ny chef, statsrådet Lennart Geijer. Han har velat markera tillträdet till sitt ämbete med vissa uttalanden, som skulle kunna anses vara något slags programförklaring, men som delvis är mycket anmärkningsvärda. Man skall som bekant inte utan vidare lita på vad som står i tidningarna, men då någon dementi inte avhörts måste jag utgå från att justitieministern fällt de yttranden som Aftonbladet har återgivit, t.ex. att miljontals människor i vårt land i dag egentligen är rättslösa. Den första reflexion man gör är väl, att det var ett dåligt betyg åt den just tilländalupna = Erlanderepoken. Har rättslösheten uppstått under denna epok eller är det bara så, att den socialdemokratiska regeringen under hela denna tid icke förmått göra något åt missförhållandena? Nåja, fullt så dålig är nu inte situationen. Visst har oppositionspartierna under den gångna epoken i många fall i samband med framlagda reformförslag fått träda fram till rättssäkerhetens försvar, och inte har vi alltid lyckats få gehör för våra synpunkter. Men trots detta är nog inte läget så mörkt som justitieministern tecknar det, speciellt inte på de områden som han närmast uttalat sig om. Det citerade uttalandet avser tydligen brottsmålsrättskipningen. Det talas om att personer utan pengar ofta blir oskyldigt dömda i brist på duktiga försvarare, medan den som har råd att anlita en skicklig advokat kan klara sig undan påföljder. Nu är det ju dock så att vi sedan gammalt här i landet haft den ordningen, att den som är tilltalad — eller bara misstänkt — för ett brott har rätt att få en offentlig försvarare förordnad om behov härav föreligger. Det gäller helt oberoende av vederbörandes ekonomi. Försvararen skall vara advokat, och i princip har vederböran de rätt att välja vem han vill ha. I många fall utses försvarare för den tilltalade utan att han framställt önskan härom. Domstolarna brukar inte visa någon snålhet när det gäller att bestämma ersättning av statsmedel till offentliga försvarare. Snarare frapperas man av att så höga ersättningsbelopp många gånger utdöms. Det kan röra sig om tiotusentals kronor, ja någon gång om hundratusentals, och det rör sig då givetvis om advokater ur den högst betalda klassen. Endast i mera bagatellartade mål, enklare trafikmål och dylikt, brukar försvarare inte utses. I regel kan den tilltalade i dylika fall själv sköta sin talan. Skulle mera invecklade frågor komma upp eller målet eljest vara svårbedömt kan försvarare förordnas även i dylika fall. Detta är det verkliga läget. Man bör jämföra det med justitieministerns uttalande, att många skyldiga går fria tack vare sina pengar som gör att de kan anlita skickliga advokater medan samtidigt många döms oskyldigt därför att de inte vågar eller kan anlita duktiga advokater. Justitieministern berör också motsvarande förhållanden på tvistemålsområdet. Där finns det faktiskt utrymme för mera berättigad kritik av nu rådande förhållanden. Det har länge sagts att man här i landet kan hävda sin rätt vid domstol i civilrättsliga tvister, om man antingen har så låg inkomst att man har rätt till fri rättegång eller också är i så god ekonomisk ställning att man kan betala och riskera de i många fall rätt dryga rättegångskostnaderna. Men för mellangrupperna, folk i mera normala inkomstlägen, är det oftast inte tillrådligt att ge sig in i en civilrättslig rättegång med hänsyn till kostnaderna och den ovisshet om utfallet som väl i sådana fall vanligen föreligger. Förslag beträffande översyn av lagen om fri rättegång för att tillgodose dessa synpunkter har vid flerfaldiga tillfällen väckts, och det har också verkställts utredningar härom. Det föreligger även sedan år 1958 och år 1965 förslag till nya regler, som remissbehandlats och i stort sett vunnit anslutning utom från finansministern, som inte velat släppa till de miljoner som en sådan reform skulle kosta. Från folkpartiets och andra Ooppositionspartiers sida har vid olika tillfällen efterlysts en reform i enlighet med de utarbetade förslagen. Resultatet har dock blivit negativt. Det är därför glädjande att justitieministern nu uttalat sig för en reform på detta område, och jag utgår från att man får tolka hans uttalande så att han fått klartecken från finansministern angående de erforderliga anslagen. Jag hoppas bara att reformen inte än en gång kommer att stoppas av den anledningen att det är en fråga som framför allt drivits av oppositionspartierna. Justitieministern har också gått in på mer specificerade rättsområden och bl.a. gjort gällande att reaktionerna för brott mot det allmänna icke skulle stå i rimlig relation till de påföljder, som ifrågakommer för förmögenhetsbrott mot enskilda personer. I sammanhanget har han nämnt som speciellt upprörande ett aktuellt fall, som tilldragit sig större uppmärksamhet. Det gäller ett par kända personer, som underlåtit att betala stora debiterade skatter och sedan försvunnit till utlandet. Vad beträffar just detta fall är det knappast ett exempel på släpphänthet från myndigheternas sida. Här har man med snabbhet och kraft satt in de tvångsåtgärder som står till buds och häktningsbeslut har meddelats. Hur ärendet kommer att utveckla sig i fortsättningen, vet vi inte, men det beror väl främst på vederbörande utländska myndigheter, som handlägger utlämningsfrågan. Men mer generellt tycks man här syfta på det ofta hörda talet att domstolarna är alltför milda vid bedömande av deklarationsbrott. I detta avseende är det dock så att domstolarna har att tillämpa de lagar som gäller. Domstolarna har härvidlag gått mycket långt i fråga om att utvidga det straffbara området och tolkat begreppet grov oaktsamhet mycket vidsträckt. En annan sak är att man i sådana fall — och det är det stora flertalet av de fall som kommer under domstolarnas bedömning — då det gäller måttliga belopp och förbiseenden som med hänsyn till vederbörandes förutsättningar kan betraktas som tämligen ursäktliga, hållit straffmätningen i underkant av straffskalan. Om det gäller stora skattebelopp leder dock det nu gällande systemet med normerade böter till mycket höga bötesbelopp. Fängelse utdömes även ibland. Emellertid har det längre varit klart att avvägningen av reaktionerna mot skattebrottsligheten är mogen för en omprövning, vilket bl.a. sammanhänger med utvecklingen i samhället, det ökade skattetrycket och andra faktorer. En utredning, som för flera år sedan tillsattes av finansministern, kommer också i dagarna att överlämna ett betänkande med förslag i dessa frågor, som torde tillgodose de synpunkter justitieministern framfört. Eftersom jag själv deltagit i detta utredningsarbete hoppas jag, att justitieministern skall få ett förhållandevis lätt arbete med att reformera rättsområdet. Kvar står emellertid, att det är sannolikt att skattebrottslighet av svår beskaffenhet förekommer i betydligt större utsträckning än som kommer till synes genom åtal och domar. Härvidlag hänger det emellertid helt och hållet på vilka resurser som ställs till förfogande för taxeringskontrollen. även om efter hand en viss upprustning skett finns det här åtskilligt att göra. Sådana åtgärder skulle säkerligen med en rent ekonomisk bedömning kunna bli mycket lönsamma för statsverket och för alla lojala skattebetalare. Detta är emellertid en fråga där ansvaret helt faller på den sittande regeringen och dess initiativförmåga. När det gäller jämförelsen med reaktionerna mot förmögenhetsbrott, riktade mot enskilda personer, upptar straff skalorna för sådana brott visserligen — bortsett från de lindrigaste fallen — i regel endast fängelse. Men i praktiken förhåller det sig så att i det helt övervägande antalet fall blir påföljden — där inte åtalseftergift har meddelats — villkorlig dom eller skyddstillsyn. Endast i händelse av upprepade återfall eller särskilt svåra brott utdömes ovillkorligt fängelsestraff. I de flesta fall har då hela serien av olika vårdåtgärder tidigare försökts. Jag återvänder slutligen till de uttalanden som givit anledning till detta anförande och konstaterar att rättslösheten och olikheten inför lagen i vårt land icke är sådan som den framställts av justitieministern. Men uttalanden av detta slag gör stor skada ute i samhället. Vi har en liten grupp människor, som känner sig rättslösa utan att vara det. De får vatten på sin kvarn och känner sig ännu mer utanför samhället. Vi har vidare en stor grupp människor som känner sig otillfredsställda med sin lott utan att ha känning av någon rättslöshet. För dem blir sådana uttalanden en ökad belastning, som kan leda till ytterligare försämring av deras psykologiska situation. För domarkåren, som fraktiskt här i landet alltid åtnjutit erkännande för oväld och skicklighet, känns uttalandena i hög grad sårande, och de kommer att försvåra fullgörandet av kårens viktiga samhällsuppgift. Men jag vill i alla fall ta vara på de positiva sidorna i justitieministerns budskap och trots allt hoppas att vi skall kunna se fram mot en tid, då alla goda krafter enas om att skapa ett bättre och rättvisare samhälle. Jag tror för min del inte att vi kan komma så värst mycket längre mot ett jämlikare samhälle, eftersom vi människor dock alla är individer med var vår egenart. Det är varken möjligt eller önskvärt att stöpa alla i en form. Det viktiga är att alla får lika möjlighet att tillvarata sina intressen och utveckla sina förutsättningar och sin individualitet.

Herr talman! Jag skall efter kvällens långa utrikespolitiska utsvävningar via herr Alexandersons tal om juridik ta ner debatten till de små och jordnära men kanske ändå för medborgarna icke betydelselösa problemen. Jag skall nämligen tala om jordbrukspolitik.

Det gäller särskilt den framtida strukturoch produktionsinriktningen, det gäller försörjningsoch beredskapsläget och inte minst jordbrukspolitikens inverkan som förutsättningsskapande moment i den allmänna näringspolitiken, det senare främst med tanke på de bygder där jordbruket snart blir offer för det generaliseringstänkande som präglar 1967 års jordbrukspolitiska beslut. Vårens jordbruksförhandlingar och debatten kring dem har vi alla i färskt minne. De var synnerligen hårda, och jordbrukets förhandlare möttes av en mycket övermaga attityd. Med hänvisning till 1967 års jordbrukspolitiska beslut om jordbruksproduktionens snabba nedbantning, vars intentioner icke uppföljts i tillräckligt snabb takt, förmenade man att jordbrukets situation snarare var för bra. Någon bevisföring om kostnadsoch lönsamhetsutveckling spelade här föga roll. Det mest »avancerade» resonemanget gick ut på att Jordbrukets avkastningstrend nu gjort ett markant hopp och att vi här beräkningsmässigt rörde oss med alldeles för låga värden. Man förmenade att den nya tekniken som brutit in kunde betvinga allt, också vädrets makter. dan i vårens jordbruksdebatt. I dag framstår de som självklara för var och en som velat följa vad som hänt beträffande grödans utveckling och skördeutfallet. Trots allt vad som gjorts av jordbrukarna för att korrigera en ogynnsam väderleks inverkan noterar vi i betydelsefulla jordbruksområden mycket låga skördevärden, för vissa grödor — i varje fall lokalt avgränsat — rena katastrofvärden. Den regniga våren med åtföljande försenat vårbruk, den katastrofala sommartorkan och nu senast höststormens skadeverkningar i skogarna har försatt många jordbrukare i en ytterst besvärlig situation. Här är åtgärder starkt av nöden för att klara jordbrukets likviditetsproblem. Störst är svårigheterna självfallet för det nyetablerade och kapitalkrävande jordbruket. Skördeskadeförsäkringen i all ära, men den täcker ingalunda alla skador som skett på grödan. För att här exemplifiera vill jag nämna extra utsädeskostnader vid utvintring av höstgrödor, förstörd vallningssådd, för att inte tala om de arealer som icke kunde besås alls och av den anledningen icke på något sätt blivit beaktade i skördeskadeförsäkringssammanhang. Den självrisk man här står från jordbrukets sida är således inte den enda förlusten. Där skogen dominerar inom näringen är svårigheterna av annat slag. De skador som här åstadkommits innebär ett påtvingat förtidsuttag, i de värst drabbade områdena omfattande stora delar av det framtida försörjningsunderlaget. Här uppstår frågan om prioritering och disponering av van arbetskraft. Det är också fråga om liberalisering av villkoren för insättning på skogskonto. Här kan också ifrågasättas om det inte vore rimligt med hjälp till återplanteringsåtgärder. Sammanfattningsvis vill jag här anföra som nödvändigt att i avvaktan på slutlig summering av skördeskadeverkningarna snabba och effektiva åtgärder vidtages, låt vara kanske improviserade, för att omedelbart hjälpa de mest behövande. När skadornas storlek säkrare kan bedömas, torde frågan uppstå om jordbruket ensamt kan bära och balansera denna börda, eller om samhället på annat sätt skall träda hjälpande till. Att den här påtalade situationen i tillbörlig grad beaktas är, herr talman, inte bara ett gruppintresse. Jordbruket är i dag en så stor konsument av industrivaror också som näring betraktad, att det ur allmän sysselsättningssynpunkt är av stort intresse att dess köpkraft bibehålls. Jag skulle här kunna exemplifiera med redan kända återverkningar på industrisidan. Herr talman! Jag sade inledningsvis att det fanns anledning begrunda jordbrukets situation också i det längre perspektivet, detta mot bakgrund av 1967 års jordbrukspolitiska beslut. Jag vill erinra om att detta beslut genomdrevs av en knapp majoritet mot starka invändningar på väsentliga punkter. Det har inte gått lång tid ännu, men vi har inte råd att vänta och se, inte råd att på detta område ha några försöksår.

Jag tror det är hög tid att man får fram så att säga en totalbild, att man viker från den gamla regeln om att var dag har nog av sin egen plåga, som omsatt i detta omedelbara sammanhang är att varje statsråd har nog av sin plåga. De absoluta samband som här finns har vi från centerns sida här många gånger påtalat och jag vill understryka detta ännu en gång. Beredskapsfrågorna ställdes i vårriksdagens slutskede under debatt. Debatten gav inget svar på frågan hurdan vår situation egentligen är eller blir i ett krisläge. Frågan är obesvarad. Jag tror det är ett allmänt medborgarkrav att vi får klarhet på den punkten. är regeringen beredd föranstalta om en objektiv undersökning härvidlag? Detsamma kan sägas i naturvårdsfrågorna, där man i dag amatörmässigt inventerar och agerar naturvårdare medan frågan inte tillmätes någon som helst betydelse när det gäller jordbrukets vara eller icke vara i en bygd, ehuru en uppehållen jordbruksdrift ändå måste vara det som ger liv i bygden och indirekt är den bästa och billigaste naturvården. Jag har vid åtskilliga tillfällen po: ängterat att jord och skog på ett utomordentligt sätt kompletterar varandra i driftsekonomiskt sammanhang och att kombinationen i stora delar av landet är förutsättningen för upprätthållande av jordbruk. Också en tredje faktor, nämligen djuren, hör i många avseenden samman med jorden. Rimligt är därför att animalieproduktionen vid den statliga lånoch bidragsgivningen förknippas med jorden och på ett riktigt och rationellt sätt normeras där. Jag tror också att man åtminstone på vissa håll i landet alltför mycket faller för ett extremt arealtänkande. Även ett mindre jordbruk kan vara effektivt och ha sitt existensberättigande. I varje fall borde en nyansering med hänsyn till olika bygders speciella förutsättningar och behov vara motiverad. Också här finns anledning att ompröva 1967 års beslut och kanske inte minst dess tilllämpningsföreskrifter. Under debatten här i kammaren i dag har det flammat upp en duell om Nordek. Det var ursprungligen inte min avsikt att tala därom. Reellt kan man väl inte säga så mycket på nuvarande stadium. Men tillåt mig ändå, inte minst med hänsyn till finansministerns deklaration här i kammaren, att göra några kommentarer. Det gladde mig utomordentligt att finansministern i själva procedurfrågan, där för många, alltför många, snabbheten i skeendet tycks vara väsentligare än klarhet i vad det handlar om, så otvetydigt sade att man bör tänka först och handla sedan. I annat fall blir det, som finansministern sade, en baksmälla, och det bör man akta sig för. Jag skulle till finansministern vilja säga att han bör ta tillräcklig tid på sig för det tänkandet. Jag kan över huvud taget inte dela den uppfattning om fara i dröjsmål, som de opinionsbildande massmedia bibringat oss. I stället för att i detta skede koncentrera sig på att bibringa fakta i målet, att lämna redovisning om både föroch nackdelar och låta dessa förutsättningslöst diskuteras, har man ansett det som ett axiom att här bara finns fördelar — och vidare att nu måste det ske snabbt, ty annars händer ingenting. Jag kan inte underlåta att göra reflexionen att detta påstående väl ändå är det mest kusliga underkännandet av Nordektankens bärighet som kan presteras. Finns bärighet i tanken, så tål den att diskuteras. Den tål då också en viss fördröjning. Finns däremot ingen bärighet, ja då är det väl ändå bäst att förslaget aldrig blir förverkligat. Jag vill ge herr Sträng ännu en eloge för hans klara redovisning av konsekvenserna för jordbruk, fiske och andra näringsgrenar. Det är att se sanningen i vitögat. Jag tror inte att berörda grupper är till freds med beskedet eller med uttalanden som går ut på att visst blir det bekymmer, men dessa får vi klara efteråt. Detta säger man utan att ange hur det skall ske. Jag har gett herr Sträng två eloger beträffande hans inlägg i den här frågan men jag vill inte ge honom en tredje. Jag syftar då på hans yttrande om de praktiska konsekvenserna, i detta fall importen av jordbruksprodukter. Vi har här enligt riksdagens beslut, säger finansministern, ett utrymme om 20 procent av livsmedelsförsörjningen att så att säga servera danskarna. Jag vill inte nu dra upp någon debatt om dessa problem. Jag tror att vi får återkomma till dem. Men jag kan ändå inte underlåta att säga att när vi på sin tid tvistade om den 80-procentiga självförsörjningsgradens berättigande eller icke, var väl ändå inte förutsättningen den att man bara skulle flytta den övriga produktionen på den andra sidan gränsen och sedan köpa dessa produkter till samma priser som vi betalar till de svenska jordbrukarna. Skall man följa dessa linjer faller hela det påstående platt till marken som gick ut på att man genom import av livsmedel skulle åstadkomma väsentliga vinster för konsumenterna. Här skulle man, enligt detta påstående, kunna göra Ööverföringsvinster som var samhällsekonomiskt väsentliga, och här skulle man slutligen kunna ge u-hjälp genom att importera livsmedel. Om förutsättningarna varit sådana hade sannolikt också det avgörande beslutet beträffande försörjningsgraden blivit annorlunda. Herr talman! Jag vill slutligen säga några ord om det norrländska jordbruket, dess speciella situation och betydelse, i detta fall närmast som lokaliseringsfaktor för annat näringsliv i denna landsända. Alla vet vi att nedbantningen av den totala jordbruksproduktionen till 80-procentig självförsörjningsgrad sätter det norrländska jordbruket hårt i kläm. Detta är bara att konstatera som realiteter, oavsett vad som skrivits i propositionen om den framtida jordbrukspolitiken och oavsett vad riksdagsbeslutet egentligen innebär. Situationen är emellertid den att det norrländska jordbruket inte har råd att släppa någon av sina nuvarande positioner. Förhållandet är icke detsamma här som kanske på andra håll i landet, att där jordbruket viker där blommar annat näringsliv på tillgänglig mark och arbetskraft. Förhållandena är i stället sådana att där jordbruket viker där vissnar också annan företagsamhet. Jag har vid en resa i denna landsända — en sådan har kanske också andra riksdagsmän gjort och har, som jag hoppas, upplevt det på samma sätt — fått denna mörka bild bekräftad såväl av kommunalt ansvarigt folk som av länsplanerare. Därvid underströks med skärpa exempelvis oron för att inte jordbruksproduktionen skulle kunna upprätthållas i sådan utsträckning att den gav underlag för jordbrukets etablerade förädlingsindustrier, vilkas raserande på ort och ställe skulle vara förödande. Här är jordbruksministerns senaste Norrlandsutredning att hälsa med tillfredsställelse. Men frågan är om vi har råd med eller tid till fler Norrlandsutredningar under vilkas arbete avveckling av industrier och avfolkning bara fortsätter. Förmodligen kommer också denna utredning att ta tid på sig. Kanhända hinner vi med både ett och två val innan den blir färdig, men varken norrländskt jordbruk eller Norrland kan vänta på besked. Man frågar sig osökt om denna flora av Norrlandsoch glesbygdsutredningar, utan direkt samband med varandra, är tillkommen i avsikt att lösa problemen eller som ett sömnmedel under tiden medan man flyttar bort människorna. I värmen från dagens industriella högkonjunktur svärmar värvningskonsulenterna bland de 12 procent av befolkningen som bebor de fyra nordligaste länen, i akt och mening att plocka ner ytterligare människor till de på grund av den förda politiken överhettade områdena. Det borde vara hög tid att den röda lampan tändes, i varje fall från de socialdemokratiska riksdagsbänkarna, där man ju ändå är delaktig i ansvaret för utvecklingen. Men lojaliteten tycks sträcka sig så långt att man inte ens tänder det minsta lilla varningsljus. Jag skall naturligtvis inte, för att undvika erinringar på denna punkt, förbigå det Norrlandsutspel som från regeringens sida gjorts på ort och ställe i de yttersta av dessa dagar med uppvakt ning av både stats-, inrikesoch industriministrarna. Låt mig då framhålla, för att i någon mån bleka den gloria som man från socialdemokratiskt håll vill skapa kring regeringen i Norrlandsfrågan, eller rättare sagt för att ge den dess rätta färg, att det ändå är under samma regerings långa och oinskränkta maktinnehav som dessa miserabla förhållanden beträffande Norrland skapats. Centerpartiet har under en lång följd av år krävt effektiva åtgärder för att stoppa den tömning på framför allt unga människor som Norrland varit utsatt för och som regeringen genom sin politik också medverkat till. Låt mig därtill säga att detta — jag tänker alltjämt på Norrlandsutspelet ändå bara är ett litet steg, som måste följas av flera. Enligt BD-80, som ju är en officiell källa att ösa ur, räknar man med ett behov av 17 000 nya arbetsplatser fram till 1980, och detta stoppar ändå inte avflyttningen. Herr talman! Jag har börjat med att tala jordbrukspolitik. Jag har slutat med att tala lokaliseringspolitik eller kanske arbetsmarknadspolitik, för att använda facktermerna på det här området. Det är ingen slump att så har skett. Jag har med detta velat bevisa vilka intima beröringspunkter här finns och åtgärdernas beroende av varandra. Jag vill sluta med förhoppningen att regeringen också skall observera desamma.

turrationalisering som det är fråga om är socialdemokraterna de främsta förespråkarna för, om jag fattat saken rätt.

Herr talman! Jag tog upp frågan därför att herr Axel Kristiansson stod och talade om att det var regeringens fel att det rådde sysselsättningssvårigheter i vissa områden i Norrland. Eftersom skogsindustrin har varit den dominerande i Norrland och eftersom en del sådana industrier lagts ned på grund av strukturrationalisering, som inte haft det ringaste med regeringens politik att göra, satte jag fingret på en öm punkt och frågade varför herr Axel Kristiansson från talarstolen här i kammaren riktar kritik mot regeringen, när kritiken för nedläggning av industrier borde riktas emot de egna leden. Jag förstår att skogsägarna har haft det besvärligt och jag anklagar dem inte i och för sig, men om man är så ensidig i sina synpunkter som herr Axel Kristiansson, får man också finna sig i att bli tillfrågad om varför nedläggning skett av bl.a. sådana företag som herr Hedlund är chef för.

Herr talman! Det väsentliga i mitt anförande var att socialdemokraterna efter sitt långa och oinskränkta maktinnehav måste ha ansvaret för utvecklingen i det här landet, också vad gäller Norrland. Vi har inte sett några påtagliga insatser där förrän i dessa yttersta dagar, när avfolkningen redan gått så långt. Att skjuta skulden på det enskilda näringslivet för detta är orätt Allmänpolitisk debatt färdigt. Näringslivet måste strukturrationalisera — det tror jag vi är ense om. Näringslivet måste anpassa sig efter de förhållanden som den förda politiken har skapat.

Herr talman! Vem är det, herr Kristiansson, som har bidragit till att skapa sysselsättning i Norrland? Det är just genom statliga åtgärder som man skapat möjligheter för människor att bo kvar där. Det privata näringslivet har sannerligen inte gjort så mycket för att åstadkomma industrilokaliseringar dit.

Herr talman! Det är väldigt intressant att herr Hedlunds åtgärder tillmäts så stor betydelse för näringslivets utveckling i Norrland. Jag tycker dock att herr Karlsson borde precisera vilka återverkningar herr Hedlunds agerande på industriplanet har fått i Norrland. Jag tror inte att herr Karlsson, om han går ärligt till grunden med detta, kan belasta herr Hedlund för några negativa insatser. Det är en orättfärdig beskyllning. Jag vill än en gång poängtera att det är regeringen som måste ha ansvaret för utvecklingen. Det har från centerns sida påtalats otaliga gånger, och det har sagts i debatten i dag, att denna utveckling inte kan få fortgå. Det är ju först en kvart i tolv — eller kanske klockan tolv — som regeringen vidtar åtgärder.

Herr talman! Höstens remissdebatt är sina föregångare lik. Den omfattar många talare och berör en rad skiftande frågor.

Utan tvekan har denna kongress upplevts så av många och givit dem en tankeställare. Behovet av en stark opposition har för många medborgare sällan framstått så klart som denna höst. Ansvaret för att en samlad stark borgerlig opposition snarast kommer till stånd är stort och gäller samtliga de borgerliga partierna, främst deras ledare. Villigheten att åstadkomma en dylik nödvändig kraftsamling har upprepade gånger deklarerats av ledaren för moderata samlingspartiet, som därvid fullföljt en gammal högertradition. Av debatten tidigare i dag framgår, att man för närvarande tydligen inte är beredd att lyssna till denna inbjudan till ett klart borgerligt samarbete. Detta är djupt beklagligt, men får inte medföra att vårt parti uppger denna målsättning. Efter dessa konstateranden skall jag mycket kort beröra några andra aktuella frågor. I september månad hade jag förmånen att deltaga i första lagutskottets resa till USA för studium av främst rättsvården och den kriminologiska forskningen i Minnesota, Utah och Kalifornien. Det var en mycket givande resa, väl programmerad efter kontakter med kriminologisk expertis samt med de svenska generalkonsulaten och olika myndigheter i USA. Min avsikt är inte att trötta kammarkamraterna med någon reseskildring. Skulle någon vara särskilt intresserad av vår resa, ber jag att få hänvisa till den rapport över den, upptagande ett 60-tal sidor, som är tillgänglig hos utskottets sekretariat. Låt mig endast ha nämnt, att brottsligheten i USA har ökat mycket starkt under de senaste årtiondena och från år 1960 till år 1968 med 89 procent eller nästan nio gånger så fort som befolkningens tillväxt under samma tid. Skillnaden är påfallande stor mellan rapporterade och begångna brott. Enligt en undersökning uppgick således antalet inbrottsstölder till ungefär tre gånger det rapporterade antalet samt antalet grov misshandel och stölder till det dubbla. Av begångna rån blev endast två tredjedelar rapporterade. En statistik för åren 1933—1965 utvisar att ökningen är särskilt stark j fråga om egendomsbrotten. Stölder för värden över 50 dollar har således ökat med 550 procent, medan våldtäktsbrot ten tredubblats och antalet grova misshandelsbrott fördubblats. Vidare må nämnas att ungdomskriminaliteten har ökat i särskilt hög grad — år 1967 var 49 procent av dem som greps för allvarliga brott yngre än 18 år — och att det var en allmän uppfattning att omkring 50 procent av de allvarligare brotten i USA begåtts av narkotikamissbrukare. Av utskottets reserapport framgår slutligen att den oroväckande ökningen av brottsligheten i USA föranlett en intensiv kriminalpolitisk debatt som resulterat i ett flertal undersökningar om brottslighetens orsaker och bekämpande samt i ökade federala, statliga och lokala insatser. Att jämföra förhållandena borta i USA med våra egna, är alltid vanskligt. Härför fordras en ingående kännedom som kan innehas av den som i likhet med kammarens ärade talman har mångårig erfarenhet av USA men som ej kan förvärvas av en tillfällig besökare. Till bilden hör ju främst att USA inte är ett land utan många länder. Den oroväckande brottsligheten där borta bör också ses mot bakgrunden av att det amerikanska samhället med sin mycket blandade befolkning och sina rasoroligheter har mer komplicerade problem än vårt, att det är »tuffare» än vårt och har en avsevärt mindre utvecklad socialvård. Vår egen svenska brottsstatistik är nog så oroväckande. Antalet brottsbalksbrott steg här mellan åren 1960 och 1968 med närmare 70 procent. För år 1968 uppgick antalet sådana brott till drygt 491 000, vilket motsvarar en ökning från närmast föregående år med inte mindre än 54 000 brott eller 12,4 procent. Statistiken utvisar för övrigt senare år en genomsnittlig ökning av brottsligheten med cirka 10 procent. Aktuellt föreligger nu statistik för första halvåret 1969. För första gången sedan 1960 utvisar den en nedgång av antalet brottsbalksbrott, med 8 791. Anledningen till denna nedgång anses vara att polisen sedan januari 1969 bedrivit en samlad aktion mot narkotikabrottsligheten. Enligt rikspolisstyrelsen har denna aktion i väsentlig utsträckning inverkat på brottsutvecklingen. Ett studium av halvårsstatistiken visar emellertid att vissa brott alltjämt ökar starkt, exempelvis antalet misshandelsfall från 6 951 till 7 749. Jag skall nu ej trötta med fler siffror. Med det sagda har jag velat erinra om även vår brottslighets skrämmande omfattning — vi påminns om den varje dag vi slår upp en tidning eller lyssnar på TV eller radio — och velat understryka hur angeläget det är att vi ger polisen tillräckliga resurser. Att detta lönar sig visar bl.a. den nyssnämnda aktionen mot narkotikabrottsligheten, som möjliggjordes genom vissa välbehövliga förstärkningar, som polisen erhöll. I detta sammanhang måste man beklaga det bedrövliga förhållandet, att en mängd poliser skall behöva avdelas för att bevaka utländska ambassader och skydda diverse demonstranter, av vilka en del inte ens behagar söka tillstånd för sina demonstrationer. Man kan förstå att många skattebetalare finner detta upprörande med tanke på att poliserna så väl behövs för brottslighetens bekämpande och för att skydda laglydiga medborgare till liv och lem. Om polismännens egna känslor när de behöver agera som beskyddare av olagliga demonstrationer kan vi läsa i dagens tidningar. Detta avsnitt i mitt anförande vill jag avsluta med att understryka att vi måste satsa mer också på kriminologisk forskning. Min övertygelse härom stärktes under vår studieresa. Många av oss riksdagsmän är ju också landstingsmän och har under oktober deltagit i landstingsmöten. I Kalmar län skedde stora ting: de båda landstingen beslöt att efter mer än hundraårig skilsmässa gå ihop från och med den 1 januari 1971. Det är min fasta övertygelse att detta beslut, samstämmigt i norr och söder, skall bli till glädje inte bara för skolbarnen som i framtiden slipper hålla reda på vilket län i Sverige som är delat på två landsting — utan för alla i Kalmar län. En enda landstingskommun ger ju helt andra möjligheter till samplanering och ett förnuftigt utnyttjande av gemensamma resurser. I Kalmar län har vi också den förhoppningen att det samlade länet nu lättare skall vinna gehör i riksdag och kanslihus samt hos de centrala myndigheterna för sina välmotiverade önskemål. Ett faktum är att vår landsända är illa tillgodosedd i fråga om landsoch järnvägar. Knappheten på väganslag är för länets del verkligt besvärande och har vållat dem som skall fördela anslagen stora bekymmer och skapat vissa beklagliga motsättningar inom länet. En avsevärd uppräkning av anslaget ter sig ytterst önskvärd också med hänsyn till den tillströmning av turister till länet som väntas bli en följd av Ölandsbrons färdigställande. Bl. a. är det för hela sydöstra Sverige angeläget att H 15 får sådan standard att den kan godtagas som Europaväg. Ölandsbrobygget pågår för fullt och beräknas vara färdigt 1972. Till dess är det nödvändigt att öland är rustat med anläggningar för att ta emot alla turisterna, varav många helt visst från utlandet. Det är ett väldigt investeringsbehov för turistanläggningar som har framräknats för länets, främst Ölands, del. Jag vill här erinra om önskvärdheten av möjlighet att även för dylika anläggningar erhålla lokaliseringsbidrag. I fråga om lokalisering måste även jag påtala den skeva utveckling som vi upplever, detta att allt fler människor trängs ihop i storstäderna med deras väldiga bostadsbekymmer och från många synpunkter otrivsamma förhållanden. I olika sammanhang har framhållits att statsmakterna på olika sätt borde medverka till att människorna erbjöds alternativ till denna storstadsmiljö. För min del vill jag varmt instämma i denna tankegång och då erinra om att Kalmar län verkligen kan erbjuda ett mycket gott alternativ till storstadslokaliseringen. Allt fler har också upptäckt detta, och för närvarande kan vi i länet konstatera en glädjande utveckling med en avsevärd utökning och nylokalisering av företag. Utan tvekan kommer denna utveckling att fortsätta, men den skulle givetvis underlättas av främst en upprustning av länets järnvägar och landsvägar. Beträffande den nu aktuella järnvägspolitiken kan jag inte underlåta att instämma med dem som djupt beklagar och finner sig allvarligt oroade av den. Av tidsskäl måste jag begränsa mig till att citera Staffans stollar som i dagens nummer av Svenska Dagbladet ger situationen i ett nötskal. Jag citerar: »Höjer man biljettpriserna åker inte folk och så kan man lägga ner järnvä garna och då blir inte SJ så dyrt.» Onekligen har vi här kommit in i en ond cirkel som måste brytas. En omprövning av SJ:s politik bör snarast komma till stånd, varvid bl.a. behovet av att ur säkerhetssynpunkt avlasta landsvägarna en del av den tunga trafiken bör allvarligt beaktas. Gotland har ju alldeles speciella kommunikationsproblem, De har ofta påtalats här i riksdagen och har ju fått en aktuell understrykning genom det demonstrationståg till kanslihuset som ägde rum i förrgår. Gotlands befolkning protesterade enligt en tidningsuppgift mot regeringens och riksdagens oförmåga att lösa trafikproblemen mellan ön och fastlandet. Vid uppvaktning hos kommunikationsministern överlämnade en delegation en protestskrivelse, undertecknad av mer än 20000 gotlänningar eller majoriteten av Gotlands vuxna befolkning. Automatiskt innebär de höga trafikkostnaderna mellan Gotland och fastlandet en försvåring av lokaliseringen av företag till ön och därmed försämrade villkor för gotlänningarna. Man förstår mer än väl deras bekymmer. Nu sedan Öland har fått sin trafikfråga löst genom Ölandsbron anser gotlänningarna att det är hög tid att Gotlands trafikfråga löses. Härför talar många skäl, inte minst det jämlikhetsskäl som åberopas i så många sammanhang i våra dagar. Frågan synes så allvarlig att jag vill vädja till den nye kommunikationsministern att ägna den all tänkbar uppmärksamhet och ge den prioritet i fråga om handläggningen. Så över till ett annat ämne. För snart fyra år sedan, i november 1965, bemyndigades chefen för handelsdepartementet att tillkalla sakkunniga för att verkställa utredning angående inriktningen av statens stöd till idrotten och därmed sammanhängande frågor, I juni i år har den s.k. idrottsutredningen avgivit sitt betänkande med titeln »Idrott åt alla», omfattande 250 sidor. Med största intresse har jag tagit del av inte bara be tänkandet utan också av en rad remissyttranden, Som regel är dessa i huvudfrågorna positiva. De understryker med rätta idrottens och friluftslivets — de tu är egentligen ett — utomordentligt stora värde som förebyggande hälsovård, som fritidssysselsättning och som speciell ungdomssysselsättning. Mängden av hjärtinfarkter och höjden av sjukvårdskostnaderna bjuder oss att ur både human och nationalekonomisk synpunkt mer beakta idrotten som förebyggande hälsovårdsfaktor. Enbart under 1960-talet har människornas fritid i många fall ökat med sex veckor per år. Förkortad arbetstid, fria lördagar och förlängd semester har givit deita resultat. Idrotten är en utmärkt fritidssysselsättning för alla, även för pensionärer men speciellt för ungdomen, som enligt statistiken i högsta grad tillbringar sin fritid utom hemmet. Några remissinstanser har tagit upp frågan elitidrott kontra breddidrott. Med rätta har man därvid påpekat att allmänheten får en skev bild av idrottsrörelsen genom massmedia, som ägnar så stort intresse åt elitidrotten, medan den till omfattningen helt dominerande breddidrotten kommer i skymundan. Ur folkhälsans synpunkt råder ingen tvekan om att breddidrotten — idrott åt så många som möjligt — är den som i första hand skall stödjas. Elitidrotten är emellertid ett nödvändigt komplement eller, om man så vill, ett viktigt medel för att stimulera breddidrotten. Både i utredning och i remissyttranden ägnas mycken uppmärksamhet åt handikappidrotten. Det är med glädje man konstaterar att de handikapporganisationer som har idrott på sitt program nu gått ihop i ett gemensamt organ, Svenska handikappförbundet, som sökt och nästa månad väntas få medlemskap i Riksidrottsförbundet. Dessbättre inser i våra dagar allt fier skyldigheten att på olika sätt stödja dem som på grund av handikapp hamnat på livets skuggsida. För många av dem utgör idrotten ett utmärkt medel för fy sisk och psykisk rehabilitering och ett komplement till sjukgymnastik. Fullt riktigt har också påpekats att många också tack vare idrotten lättare har kunnat anpassa sig till och acceptera sitt handikapp samt att idrotten är särskilt viktig för handikappade, då de i motsats till andra har få möjligheter till andra aktiviteter. I detta sammanhang kan jag inte underlåta att framhålla att simning för många handikappade är en särskilt lämplig idrottsgren. Angelägenheten av att göra olika idrottsanläggningar, inte minst då badoch simhallar, handikappvänliga vill jag också understryka. I fråga om simkunnigheten i vårt land måste noteras att denna alltjämt är otillfredsställande. Enligt uppgift från Simfrämjandet beräknas 20 å 25 procent av våra 15-åringar inte klara ett simprov på 50 meter. Vid Simfrämjandets stiftande år 1935 var motsvarande siffra 50 procent, vilket visar att simorganisationernas verksamhet under de gångna åren icke varit resultatlös. Att mycket dock alltjämt återstår att göra för att uppnå en tillfredsställande nivå i fråga om simkunnigheten framgår av chefens för armén remissyttrande, enligt vilket antalet icke simkunniga värnpliktiga fortfarande är mycket stort, 4000 å 5000 årligen enbart inom armén, dvs. cirka 10—135 procent av de inryckande. Behovet av simhallar eller simbassänger med tempererat vatten understrykes i flera remissyttranden. I ett av dem erinras om att här i riksdagen motionerades redan 1962 om att statsbidrag borde utgå till en simundervisningslokal efter samma grunder som till en gymnastikundervisningslokal. Motionen resulterade i att riksdagen på hemställan av ett enigt statsutskott begärde skyndsam utredning av frågan. Skolöverstyrelsen verkställde utredningen, som sedan legat hos idrottsutredningen. Denna tillstyrker nu att simanläggning från bidragssynpunkt jämställes med gymnastiksal och att alltså samma bi dragsprocent som i fråga om sådan bör tillämpas fr.o.m. den 1 juli 1970. Det är min innerliga förhoppning att denna självklara ordning nu äntligen kommer att införas. Givetvis hoppas jag att idrottsutredningen även i övrigt kommer att resultera i ett rejält stöd åt idrotten och friluftslivet i den statsbudget som presenteras på nyåret. Utredningen har de senaste åren tagits till intäkt för uppskov tills vidare med den uppräkning av det statliga stödet som är så angelägen. Vid vårriksdagen är detta inte längre möjligt. Jag vill avsluta dessa randanmärkningar till idrottsutredningen — någon fullständig kommentar av den har helt naturligt här ej kunnat göras — med att än en gång understryka idrottens och friluftslivets stora betydelse för alla. Kommunerna har insett detta och skänkt dem ett rejält stöd, som nu uppgår till cirka 400 miljoner kronor årligen. Tiden bör nu vara mogen för staten att avsevärt öka sitt stöd. Utredningens förslag, en fördubbling — från 59 till 118 miljoner kronor — under en femårsperiod hälsas därför med tillfredsställelse. Herr talman! Avslutningsvis ber jag att få beklaga herr Axel Kristianssons här nyss deklarerade negativa inställning till Nordek. I motsats till herr Kristiansson är jag av den uppfattningen att det är angeläget att Nordekfrågan snarast bringas till sin lösning. På längre sikt är detta utan tvekan till gagn för hela Norden.

Herr talman! Sedan jag senast tog till orda i denna kammare har den förändringen inträffat i vårt lands styrelse att herr Erlander avgått från statsministerposten. Det är då bara på sin plats att en politisk motståndare som jag uttalar sin respekt för fullgörandet av en lång och hedrande tjänst i landets ledning. Jag minns hur en min familj närstående och för herr Erlander väl känd person, Hanna Rydh, vid en middagsdiskussion år 1946 om tänkbara kandidater som Per Albin Hanssons efterträdare utfärdade frejdebetyg för dåvarande statsrådet Erlander i en krets av allmänt oppositionella ungdomar. Jag vitsordar i dag gärna hennes omdöme. Vad jag uppskattat hos herr Erlander är att han, såvitt jag har kunnat finna, aldrig uttalat sig sårande om sina politiska motståndare som personer, hur mycket åsikterna än gått isär. Vad jag aldrig kunnat finna vara riktigt i hans politiska gärning har varit hans benhårda uteslutning av halva svenska folket från varje som helst andel i regeringsutövandet, till och med när socialdemokratin varit i klar minoritet i folket och inte ens med kommunisternas röster nått 50 procent av väljarna. Hänvisningen till deltagande i utredningar kan jag inte finna vara annat än en undanmanöver från ett verkligt problem i vårt samhällsliv där enpartistaten inte längre är ett rent inbillningsfoster. Även den gångna sommaren och hösten har riksdagens ledamöter utnyttjat till resor när och fjärran. Svenska folket följer med stort intresse utskottens förehavanden på resefältet, och med tanke på skattemedlen ägnas närgången granskning också åt de enskilda stipendieresorna. Sällsamt nog tycks på sistone intresset ha utsträckts också till enskilda riksdagsledamöters resor även när inga medel anvisats av riksdagen. När ett dylikt intresse är välvilligt är det naturligtvis smickrande för vederbörande riksdagsman att vara observerad, men ett ogillande intresse det bör vi väl vara överens om — får inte utmynna i att hinder läggs i vägen för icke riksdagsbetalda resor. Herr Häöäbinette och jag har i höst företagit en resa utan att riksdagen bidragit till kostnaderna för densamma. Resan har tilldragit sig allmänhetens uppmärksamhet, kanske i ännu högre grad utomlands än här hemma, varför vi finner det bäst att öppet redovisa omständigheterna kring densamma. Jag skall också tillåta mig att här i dag redogöra för några av de viktigaste intrycken från en del av resan, nämligen den som gick till Sydvietnam, då jag tror att ledamöterna kan ha intresse därav. Herr Häbinettes och min resa till Sydvietnam tillkom på inbjudan av den sydvietnamesiska regeringen, som bestridit därmed förenade kostnader. För egen del erhöll jag dessutom inbjudan från den federala regeringen i Canberra att besöka Australien. Kostnaden härför bestreds delvis av regeringen i Canberra. Filippinerna besökte herr Häbinette och jag i sällskap och Indonesien besökte jag ensam — på egen bekostnad. I samiliga huvudstäder hade vi — jag — informativa samtal med regeringsoch parlamentsrepresentanter. Den sydvietnamesiska regeringens inbjudan begränsade sig emellertid inte enbart till herr Häbinette och mig. En inbjuden riksdagsledamot, tillhörande folkpartiet, skulle ha farit, om inte familjeskäl i sista stund lagt hinder i vägen. Inbjudan utgick också till herr Hedlund, som avböjde, och till herr Erlander. Ingen centerpartistisk eller socialdemokratisk riksdagsman avhördes dock. Regeringspartiet visade sig trots detta inte helt ointresserat, ty mot slutet av vår vistelse i Saigon dök på vårt hotell hastigt och överraskande upp en av tidningen Aftonbladets journalister, vilken gärna åtföljde oss. Skälet till att vi reste till Sydöstasien — och framför allt till Sydvietnam — var en naturlig önskan att på ort och ställe informera oss om läget i ett land, som i åratal stått i centrum för världsintresset och tilldragit sig allt större uppmärksamhet i vårt lands politiska debati. Eftersom Hanoi får sina synpunkter publicistiskt så effektivt och talangfullt företrädda av ingen mindre än vårt lands nuvarande statsminister, herr Palme, kan det väl inte anses helt obilligt, om jag inför kammarens ledamöter presenterar några av Saigons ståndpunkter. Det är inte svensk sed att döma någon ohörd, och Sydvietnam är mer eller mindre portförbjudet här i landet, så dess uppfattning hotar att dränkas hos oss om ingen skaffar sig förstahandsinformation — som vi gjort genom besök på platsen — och redovisar den för svenska folket. Låt mig först allmänt säga om den information som når vårt land, att den tyvärr inte bibringat svenska folket en korrekt bild av läget i Sydvietnam. Jag tror att informationen är missvisande även på en del andra håll i Europa. Det är inte så lätt att säga vad som kan vara anledningen härtill.

Det är naturligtvis möjligt att när upplysningar av sådant slag inte desto mindre lämnas, dessa inte blir trodda eller blir avsiktligt sönderkritiserade och förvrängda till nackdel för den korrekta helhetsbilden. Jag kan givetvis inte för egen del göra anspråk på att ha en till alla delar rättvisande bild av läget i Sydvietnam. Den uppfattning jag bibringats är emellertid resultatet av de föredragningar vi fått av sydvietnamesernas civila och militära myndigheter, av amerikanska politiska och militära instanser samt av australienska politiska instanser. Den grundar sig dessutom på vad vi sett vid resor över stora delar av landet och vid ett antal besök på jordbruk och industrier, i befästa och obefästa läger, i byar och städer, allmänna inrättningar m.m., och vad vi fått reda på genom samtal med privatpersoner, som icke är sydvietnameser och som vistats i landet längre än vi gjort. Mina avvägda intryck av besöket i Sydvietnam kan jag därför delge kammaren på följande sätt. Nordvietnams krigsmål, som första gången uttalades 1960 och därefter upprepats åtskilliga gånger, är att störta den sydvietnamesiska regeringen och överta Sydvietnam. Av vad vi sett och hört har jag dock kommit till den övertygelsen att Nordvietnam icke kan förverkliga sitt krigsmål med vapenmakt och med hänsyn till uppsatt krigsmål därför förlorat kriget. Sydvietnam kan icke erövras vare sig 1 öppet krig eller i gerillakrig av Nordvietnam. Som alla vet är Kina och Sovjetunionen Nordvietnams allierade, ehuru icke med stridande militära förband. Sydvietnam, som under åren 1960—1965 kämpade ensamt och till en början med framgång, får sedan 1965 hjälp med trupp och vapen av sina allierade USA, Australien, Nya Zeeland, Sydkorea, Filippinerna och Thailand. För sin krigföring är Nordvietnam emellertid lika beroende av sina allierade Kina och Sovjet som Sydvietnam av sina. Nordvietnam har nämligen ingen egen vapenoch ammunitionstillverkning och skulle icke kunna föra krig därförutan. De lätta vapnen jämte ammunition är i regel kinesiska och de tunga, ävensom lastbilarna, sovjetryska. Värdet av denna hjälp med vapen och annan materiel beräknas till 8 miljarder dollar eller i svenskt mynt cirka 40 miljarder kronor, vilket är cirka sju gånger den samlade svenska försvarsbudgeten. Sydvietnams stridskrafter består i dag av en armé på cirka en miljon man samt flygoch flottstyrkor. Vi har vid besök på krigsskolan, försvarshögskolan och skolan för psykologisk krigföring i Dalat kunnat konstatera förekomsten av en modern och effektiv utbildning av officerare. Vältränade sydvietnamesiska besättningar bemannar numera stridande fartyg från patrullbåtar till större skepp, flyg, helikoptrar och stridsvagnar, även om antalet sådana besättningar ännu inte är tillräckligt. Det pågår en målmedveten uppbyggnad av försvaret, och en stadigt förbättrad utrustning tillföres förbanden. Vi har från amerikanskt och australiensiskt håll hört många uttryck för uppskattning av och beundran för den sydvietnamesiske soldatens stridsduglighet och kampvilja. Den s.k. Tet-offensiven i januari— februari 1968 resulterade som bekant i ett nederlag för Nordvietnam. Offensiven anses därtill ha varit ett psykologiskt och politiskt misstag från Nordvietnams sida och stärkt det sydvietnamesiska folkets moståndsvilja. Den var en kränkning av ett ingånget vapenstillestånd och ett våldförande på en religiös högtid, vilket medfört uppslutning bakom den sydvietnamesiska regeringen från bl.a. de religiösa kretsarna. De svåra massakrer som begicks mot icke stridande människor har enligt uppgift på effektivt sätt visat fiendesidans brutalitet för gemene man i Sydvietnam. I den gamla kejsarstaden Hué, som ligger strax söder om demarkationslinjen och som vi besökte, har hittills återfunnits över 900 dödade civila åldringar, män, kvinnor och barn i massgravar. I möjlig utsträckning har de döda identifierats och överförts till individuella gravar, vilka vi besåg. De döda kropparna visade att människorna i många fall blivit plågade och stympade före dödens inträde — i regel genom skjutning. Anledningen till denna behandling uppges ha varit att dessa civila vägrat bära plakat i demonstrationståg mot den sydvietnamesiska regeringen. Herr talman, kan sådan behandling av människor försvaras? Hur kan delar av svensk opinion sympatisera med förövarna av dylika gärningar? Vietcong, eller som den kallas av Nordvietnam, Nationella befrielsefronten, förkortat FNL, sattes in av Nordvietnam i största möjliga utsträckning i Tet-offensiven. Resultatet blev att vietcong genom striderna och nederlaget blev illa åtgånget. Det förekommer numera att nordvietnameser uppträder i förklädnad som vietcong, på grund av att antalet vietcongagenter så starkt reducerats. Över 100 000 förutvarande aktiva kommunistsoldater, hela kadrer, har dessutom övergått till Sydvietnam, däribland högt bildade människor, officerare, professorer, lärare, läkare. Vi har i fråga om försörjningen kunnat konstatera att allmän svält eller hunger inte förekommer och att i Mekong-deltat odlingen av livsmedel, framför allt ris, fortgår om inte helt normalt så i stort sett som vanligt. Under senast förflutna skördeår kunde dock icke risbehovet i landet helt täckas, utan en mindre kvantitet måste importeras. Man hoppas på ett förnyat exportöverskott i år igen. Med över en miljon man i vapen är det viss brist på arbetskraft. Dessutom kräver uppbyggnaden av motsvarigheten till våra hemvärn insatser av den hemmavarande manliga befolkningen. Det vore naturligtvis förmätet av mig att uttala mig om fredsutsikterna på grundval av vårt besök i Sydvietnam. Emellertid kan kanske några synpunkter på ett par grundläggande fakta ha intresse. Sydvietnams befolkning och administration tar redan nu över mer och mer av arbetet på nationens konsolidering och uppbyggnad, och jag tror att den kan det och vill det även fortsättningsvis. Talet om de amerikanska truppernas tillbakadragande och själva faktum att vissa enheter har lämnat landet anses av mina sydvietnamesiska sagesmän ha lett till ökad politisk uppslutning bakom regeringen och den folkvalda representationen i Saigon ävensom de valda ledarna på landsbygden. Efter Tet-offensiven träder sådana lokala ledare frimodigare fram än tidigare, då skräcken och tvivlet var större. Insikten som följer av ett tillbakadragande av amerikansk trupp, att med andra ord amerikanerna icke är en ny kolonialmakt och erövrare, utan hjälpare, leder till att moralen och självförtroendet stiger hos sydvietnameserna. Amerikanerna kan, synes det mig, numera draga sig tillbaka, om det sker planmässigt och i sådan takt att sydvietnameserna kan rycka in och överta de uppgifter som lämnas. Ett brådstörtat och oöverlagt tillbakadragande skulle däremot endast öka riskerna för ett uppflammande av kriget igen. Naturligtvis måste ett amerikanskt tillbakadragande avpassas till en motsvarande kinesisk och sovjetisk nedtrappning av krigsmaterielinsatsen. Herr talman, jag skall för dagen inte ge mig in på den omstridda frågan om den s.k. hjälpen till Nordvietnam och de förvecklingar utrikesministerns uttalanden dragit in vårt land i med Förenta staterna. Jag får kanske tillfälle att återkomma till den saken eftersom jag redan i våras vid två tillfällen haft diskussioner med utrikesministern i fråga om våra relationer med USA. Det förefaller emellertid som om hjälp till Vietnam efter alla förklaringar numera skall tolkas som efterkrigshjälp, dvs, sedan krigshandlingarna upphört. Av utrikesministerns anförande i andra kammaren framgår dock att regeringen avser att monopolisera de 200 miljonerna för Nordvietnam. Det kan jag för min del inte godta. Det är angeläget att hålla fast vid att Sydvietnam skall hjälpas i samma utsträckning och samtidigt som Nordvietnam i sin återuppbyggnad. Fred är emellertid ännu inte åstadkommen. Däremot är lidandet hos de människor som redan drabbats av sådana krigshandlingar att de nu är stympade, lemlästade krymplingar, så stort ati humanitär hjälp i ökad utsträckning bör kunna utgå från vårt land. Sådan hjälp lämnas redan nu genom Röda korset, men behovet är skriande stort, och en kraftigt ökad svensk insats genom Röda korset vill jag påyrka att utgå från statsmedel. Herr talman! Om kammarens ledamöter kunde se vad herr Häbinette och jag sett av sönderskjutna arm-, fotoch benlösa människor, sargade bålar och ansikten, så är jag förvissad om att ingen ledamot av denna kammare kan förhärda sitt hjärta inför sådant lidande. Det är hjärtskärande syner, och jag vädjar till kammarens ledamöter att till nästa års riksdag kraftigt öka den humanitära hjälpen genom Internationella röda korset till båda Vietnamländerna. Politisk tro får inte hindra att krigets så hårt drabbade offer får all den humanitära hjälp som är möjlig. Herr talman! Jag har inte sett Nordvietnam och dess folk och kan därför inte uttala mig därom. Men jag tror att det blivit hårt straffat av kriget. Jag har sett litet av Sydvietnam och dess människor. Jag har funnit att det är ett litet men tappert folk som till en början ensamt och med framgång bjudit en hel kommunistisk värld spetsen. Det är en heder för den icke-kommunistiska världen att andra länder kom till dess undsättning när övermakten blev för stor. Förenta staterna och Sydvietnams övriga allierade har gjort sin insats för att hjälpa sin bundsförvant och icke för att dominera den och stjälpa den. Det är min övertygelse att ett icke-kommunistiskt Sydvietnam kommer att bestå som en självständig stat. Och dess folk förtjänar det.

Herr talman! Vi har för närvarande i vårt land en högkonjunktur, en högkonjunktur som arbetsmarknadsstyrelsen i sin höstprognos tror kommer att stå sig en bra bit in på nästa år, Vi har god sysselsättning och ökad efterfrågan på arbetskraft i stora delar av landet. Ändock finns det tre grupper i samhället som har större behov av arbetsmöjligheter. Jag tänker på den äldre arbetskraften, jag tänker på den kvinnliga arbetskraften, och den tredje kategorin är de omskolade och de handikappade. 1950 hade vi i landet en folkmängd på 7 miljoner. 1970 har befolkningen ökat till 8 miljoner. Under dessa 20 år har emellertid antalet människor i åldersgruppen 50—64 år ökat snabbare än totalbefolkningen, nämligen från 1,1 miljoner till 1,5 miljoner. Om man ser på antalet personer i åldern 50—64 år som befinner sig i arbetslivet, så var antalet år 1960 327 000 och kommer år 1970 att vara 1034 000. Om människor i åldern 50— 64 år skall sysselsättas i samma utsträckning som tidigare, så måste år 1970 närmare en tredjedel av arbetskraften vid olika företagsenheter vara i denna ålder. Av 50 000 arbetslösa i början av detta år var 32 000 över 45 år, eller 70 procent av hela antalet arbetslösa. En annan siffra visar att 20 procent av den totala arbetskraften är i dag över 55 år, men 32 procent av de arbetslösa är i denna ålder. För en stor del av dessa är åldern det enda handikappet. För att göra det lättare för dem som på grund av sin höga ålder har svårt att få anställning har centerpartiledaren Gunnar Hedlund skisserat ett förslag som går ut på att slopa ATP-avgifterna för alla anställda över 55 år. Om så behövs, höj avgiften något för de yngre. Detta skulle i hög grad underlätta en lösning av den äldre arbetskraftens speciella sysselsättningsproblem och stimulera arbetsgivarna att anställa äldre arbetskraft. Förslaget har väckt stort intresse, och nyligen har vice ordföranden i Byggnadsindustriförbundet tagit upp denna tanke vid en konferens i Malmö, där man behandlade 1970-talets arbetsmarknadsproblem. Den andra grupp som har ökat behov av arbetstillfällen är kvinnorna. På många orter i vårt land finns en dold arbetslöshet bland kvinnorna. Man bor på en ort där det inte finns någon möjlighet till förvärvsarbete, och man vill av olika skäl inte flytta från bygden. Här behövs insatser både i fråga om rådgivning, teoretisk vuxenutbildning, yrkesutbildning och arbetstillfällen. Vi kommer kanske snart att få en skattereform, eventuellt med regler om obligatorisk särbeskattning. Inte minst detta kräver att arbetstillfällen skapas för alla. Vi måste få en lokalisering av industrier på ett sådant sätt att det ger både män och kvinnor arbete helst på den ort eller i den bygd där de själva önskar bo. Det är arbete och inte bidrag som vi skall ge människorna. Vad vi önskar är en lokalisering som tar hänsyn till människorna — deras behov och intressen. Det är angeläget med en lokalisering till Norrland och övriga avfolkningsbygder; det är vi alla ense om. Men även på andra platser i vårt land behövs differentierad industri, både lätt och tung. Många orter har ett ensidigt näringsliv och behöver komplettering. Jag tänker exempelvis på min egen bygd, Sjuhäradsbygden, som har en så dominerande textilindustri. Vad vi där behöver är uppmuntran och stimulans för etablering av tyngre industrier. Detta gäller på alla orter med ensidig industri. Vi väntar med stort intresse på vad den av industridepartementet och Industriförbundet i våras tillsatta arbetsgruppen kommer att föra fram. De omskolade och de handikappade är den tredje gruppen som vi bör tänka på vid planering av arbetstillfällen. Vi omskolar arbetskraft för stora pengar, vi yrkesutbildar handikappade — och det är riktigt att vi gör allt detta. Men det räcker inte — vi måste också se till att alla dessa olika grupper får arbete, får sysselsättning. Här måste staten gå före med gott exempel. Man frågar sig: Hur utannonseras tjänster vid statliga verk? Finns det deltidstjänster i tillräcklig utsträckning, där två eller flera handikappade kan dela på en tjänst? Hjälper man ute i arbetslivet dem som bär på osynliga handikapp, exempelvis allergioch astmasjuka? Lika nödvändigt som utbildning är också att det skapas möjligheter till arbete, att den enskilde får göra en personlig insats i produktion och arbetsliv. Detta gäller samtliga tre grupper som här nämnts, Effektiva åtgärder måste till för att skapa bättre och tryggare förhållanden för människorna.

Herr talman! Herr Werner har frågat mig hur jag mot bakgrunden av inträffade händelser ser på möjligheterna att vid interneringsoch fångvårdsanstalterna tillvarata möjligheterna att uppnå de intagnas medverkan för att skapa en bättre vårdmiljö. En god vårdmiljö utgör en av förutsättningarna för att kriminalvårdens rehabiliteringssträvanden skall ha utsikter till framgång. Denna är alltid resultatet av en samverkan mellan de olika grupper som är inlemmade i anstaltssamhället, Det ömtåliga samspelet mellan personal och intagna måste från båda hållen upplevas som ömsesidigt värdefullt och gemensamt förpliktande. Särskilda ordningsoch säkerhetsnor:« mer är emellertid ofrånkomliga för att reglera tillvaron inom ett anstaltskollektiv. Jag är för egen del beredd att stödja alla sådana strävanden som är ägnade att främja relationerna mellan personal och intagna på våra fångvårdsanstalter. Ett värdefullt element i dessa strävanden kan vara att inrätta särskilda samarbetsorgan, genom vilka de intagnas synpunkter och önskemål kan komma till uttryck.

Herr talman! Min uppfattning är att de allmänna demokratiseringssträvandena i samhället inte kan göra halt vid fängelseporten. På ansvarigt kriminalvårdshåll är man också väl medveten om det angelägna i att de intagnas synpunkter och önskemål får komma till uttryck i behandlingsarbetet. Det är emellertid att märka att frågan om hur detta skall ske inte är reglerad genom några generella föreskrifter. Inom kriminalvården söker man sig nu fram mot lämpliga former för vad som kallas anstaltsdemokrati, Som herr Werner själv nämnde är det emellertid svårt att på kort tid finna de lämpliga metoderna, och man har inom olika anstalter prövat olika tillvägagångssätt. Det föreligger inte i dag någon samlad redogörelse för erfarenheterna. Men jag kan nämna att en statlig utredning, som arbetar med en översyn av den s.k. behandlingslagen, inom ramen för sitt arbete förmodligen också kommer att syssla med denna sida av behandlingsverksamheten. Vi kanske, när utredningen fullföljt sitt arbete, kan vänta oss en samlad redogörelse för vad som är möjligt. I övrigt anser jag mig förhindrad att gå in på det enskilda fallet beträffande Hall — dvs. huruvida den aktuella situationen där kan lösas upp och på vilket sätt det kan ske.

Herr talman! Herr Schött har frågat statsministern om vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att förhindra att Gotska Sandön avfolkas i samband med den bebådade fyrautomatiseringen. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, domänverket och försvarsstaben har förklarat att de behöver personal på Gotska Sandön för sina arbetsuppgifter. En arbetsgrupp med representanter för ifrågavarande myndigheter och sjöfartsverket överväger för närvarande hur personalfrågan skall lösas för de arbetsuppgifter som kvarstår efter fyrautomatiseringen. Det kommer alltså att finnas personal på ön även i fortsättningen.
Herr talman! Jag ber att till kommu nikationsministern få framföra mitt tack för svaret. Detta är klart positivt. Den 14 maj besvarade dåvarande kommunikationsministern en enkel fråga av mig i samma ämne. Han var då inte beredd att ge något besked om hur frågan om den framtida bevakningen på Gotska Sandön kunde komma att lösas. Jag har denna gång ställt frågan till statsministern därför att frågan berör flera olika departement. Många, främst gotlänningarna, har känt stor oro för den framtida utvecklingen med hänsyn till fyrautomatiseringen på Gotska Sandön, vilken befaras innebära en avfolkning av ön. Vilka vådor detta i olika avseenden skulle ha medfört finns nu ingen anledning att utveckla. Jag kan inskränka mig till att än en gång till statsrådet Norling framföra mitt tack för dagens enligt min och mångas mening självklara, men under alla förhållanden rejäla och lugnande besked: det kommer att finnas personal på Gotska Sandön även i fortsättningen.

Herr talman! En viss sentimentalitet tillåter vi oss väl i politiken och vi står nu inför ett nytt decennium. Låt oss blicka tillbaka tio år: höstriksdagen 1959 sågs en fråga som var viktigare än andra, nämligen omsättningsskattens införande, alltså den allmänna varuskatten. Den infördes 1 januari 1960. Det kan vara av intresse att några år efteråt blicka tillbaka på debatten om denna skatt.. Naturligtvis kan man också gå tillbaka ända till sekelskiftet. Knut Wicksell angrep då mycket häftigt det dåvarande systemet, när staten tog in ungefär 60 miljoner kronor i indirekta skatter och knappa 15 miljoner kronor i direkta skatter. Efter rösträttens införande blev det en av huvuduppgifterna för vänsterpartierna att införa ett skattesystem med progressiva effekter. Vi fick bort omsättningsskatten så småningom, den återinfördes under andra världskriget för knappt fem år, togs bort igen men återkom alltså undet detta decennium. När man åter började tala om att införa omsättningsskatt förekom ingen livligare debatt. Dock yttrade sig en och annan, bl.a. gamle Gustaf Andersson i Rasjön, som tog upp argumenten från förr och talade om de sociala snedvridningar som blir följden ifall man inför en anonym omsättningsskatt. Han gick igenom partiernas program i frågan. Högerpartiet ansåg att beskattningen skall avvägas efter bärkraft, centern att skattetrycket i stat och kommun skall avvägas med hänsyn till ekonomisk bärkraft. Folkpartiet sade i sitt program att den indirekta beskattningen företrädesvis skulle läggas på lyxoch överflödsförbrukning. <Socialdemokratiska programmet inskärpte som en av sina fundamentala punkter att beskattningen skall vara progressiv. Det lät betryggande, men Rasjön konstaterar till slut att så litet som partierna nu känner sig bundna, kan man inte obetingat lita på programutfästelserna. Sedan herr Ortmark etablerat sig som nationens rykteskrönikör har han bl.a. skildrat den process som ägde rum inom det största partiet när man under en relativt kort tid genom en energisk och medveten insats kunde vända en opinion eller åtminstone kunde få en opinion att inte längre uttala sig. Under förarbetet till omsättningsskattens införande hade LO klart sagt ifrån att en omsättningsskatt inte kan motiveras med fördelningsmässiga eller produktivitetsmässiga synpunkter och att den bör förkastas av konjunkturpolitiska och psykologiska orsaker. En värderad ledamot av denna kammare har ju i veckan i bokform skildrat sina intryck från regeringstiden: och då berört ungefär samma problem som Ortmark tog upp och i huvudsak lämnat en likartad skildring. När debatten kring omsättningsskatten fördes av Rasjön och andra säådes det att prisstegringarna skulle drabba också arbetslösa, folkpensionärer och barnfamiljer. Vi':skall inte tro att man lätt kan kompensera dem. Det går att välja ut en del grupper, men det finns alltid människor i samhället som inte passar in i detta urval och som man inte kan hitta former att föra tillbaka pengar till. För omsättningsskatt under kriget försökte man lösa detta problem genom att undanta vissa nödvändighetsvaror, men erfarenheterna av detta var inte särskilt goda. Det var svårt att göra avgränsningar, och det blev mycket trassel i administrationen. Debatten under 1960-talet i skattefrågorna har väl till rätt liten del berört omsättningsskatten. Det är lätt att få intrycket att den fråga som har diskuterats mest är den s.k. puckeln på direkta skatteskalan. Genom olika förändringar har den minskats och förskjutits uppåt. Man har en känsla. av att det rört en grupp som politiskt ligger mycket väl till och som kunnat fästa uppmärksamheten på sina problem. Omsättningsskatten har till stor del drabbat människor som inte varit organiserade i samma utsträckning och som inte förmått föra fram sina synpunkter. Det är först senaste året som man på nytt har fört in omsättningsskattens verkningar i debatten. Under 1960-talet har nämligen den omsättningsskatt som vi fick på decenniets första dag i det närmaste tredubblats — den började ju med 4 procent. Samtidigt har, som vi också vet, kommunernas utdebitering ökat rätt vä sentligt. För de flesta människor betyder "enbart kommunalskatten: mer än den direkta statsskatten. Kommunalskatt och omsättningsskatt tillsammans betyder : väsentligt mycket mer än statlig inkomstskatt för de allra: flesta mänhiskör. Skulle man 1959 ha sagt att mån håller på att införa ett skattesystem som skall om: 10 år leda till drygt 10 procent i omsättningsskatt plus en väsentlig ökning av kommunalskatten; hadé det naturligtvis varit politiskt omöjligt. Men i omsättningsskattens natur ligger en viss grad av anonymitet, och för kommunalskatten gäller att besluten fattas på andra: håll. Man kan alltså göra successiva höjningar utan att det märks på samma sätt som om man lägger fram ett sämlat paket och säger att så här blir totaleffekten. | Ur dessa synpunkter är naturligtvis den direkta skatten mycket sympatisk. Den är ärlig på något sätt, den redovisar för var och en precis hur mycket han eller hon betalar. Men när det gäller indirekt skatt kan en vanlig människa inte tala om hur mycket han eller hon avstår till stat och kommun. Den direkta skatten kan ses som ett uttryck för allas vår solidariska betalning av kostnaderna för våra gemensamma angelägenheter. Det kan avvägas så att var och en betalar med hänsyn till sin bärkraft, och det är lätt, både teoretiskt och" praktiskt att. visa att denna solidaritet rimligen innebär att man avstår mer för varje ny tusenlapp man tjänar. Detta utan att den personliga uppoffringen fördenskull behöver bli större. Vi vet att våra första: tusenlappar är vi tvingade att använda till mat, kläder och husrum. Ju flera: tusenlappar vi förtjänar, desto större blir valfriheten, även om vi får behålla en allt mindre del. Det är lätt. att ge en social funktion åt en sådan skatt. Den indirekta skatten däremot är med nödvändighet ett trubbigt. vapen och svår att överblicka. Som argument för omsättningsskatten anförs att den: är lättare att ta in och lättare att kontrollera. Och det vore väl i och för sig riktigt om. man stod i valet mellan den ena skatten eller den andra. Men det är naturligtvis inget starkt argument, om man vill ha båda :systemen jämsides. Skattefusket åberopas. Denna form av kriminalitet jämställs ju fortfarande inte med annat bedrägeri. i Men det är klart att om de admihistrativa resurser som går till att sköta omsättningsskatten i stället hade gått till att öka kontrollen kring direkt skatt, så skulle man förmodligen ha fått mindre: skattefusk än man får med de två systemen sida vid sida. Det har också sagts att de direkta skatterna driver upp lönekrav och att de därför är meningslösa ur utjämningssynpunkt. Tror man då att de agerande vid löneförhandlingar lämnar de indirekta skatterna och prishöjningarna åt sidan? Anonymiteten hos omsättningsskatten skulle alltså vara så stor att inte ens våra organisationer skulle kunna överblicka läget. Det enda relevanta är naturligtvis vad varje inkomstgrupp totalt betalar, alltså i indirekta och direkta skatter tillsammans. Menar man att någon grupp fått relativt lägre skatt genom 60-talets utveekling av omsen, är det alltså inte den indirekta skatten i och för sig som medfört detta. Resultatet har uppstått genom att man inte mer än som skett anpassat den direkta skatten till de förändringar som inträffat på omsättningsskattens sida. Självklart kan man genom att ändra de direkta skatterna kompensera mycket av effekten vid införandet eller höjningen av en indirekt skatt. Men en allvarlig reservation måste göras till resonemanget: De människor i mycket små omständigheter som inte alls betalar direkt statsskatt eller som betalar mycket liten sådan kan inte genom ändrade skalor kompenseras för vad de får betala genom höjd omsättningsskatt. Då måste man i stället direkt betala tillbaka pengar till dessa män Allmänpolitisk debatt niskor. Men det är svårt att hitta de många grupper det gäller. Vi har säkert intelligenta politiker och intelligenta : opinionsbildare. Då ligger det nära till hands att föreställa sig att de förändringar grupper emellan som: blivit en effekt av omsättningsskattens införande och höjande och av vad som hänt på kommunalskattesidan är en avsiktlig förändring i relationerna mellan olika grupper.

Skattefrågan kan bara bli ett av många medel. Socialpolitik, arbetsmarknadspolitik, utbildning etc. kommer in i bilden där. Därför är skattefrågan för dem inte på långa vägar av samma vikt som den var när Knut Wicksell slungade ut sina fräna ord. I debatten för tio år sedan åberopades som skäl för omsättningsskatten att vi var så »outvecklade», internationellt sett. De flesta länder hade en rejäl omsättningsskatt, men Sverige hade ingen alls, och de fyra proeenten skulle ändå innebära att vi låg mycket långt nere. Om nu detta var ett argument kan vi väl i dag säga oss, att vi nu har kommit i paritet med de flesta länder på detta område. I och för sig finns det naturligtvis starka argument för att man så långt möjligt skall synkronisera ekonomisk politik, inklusive skattepolitiken. Detta var alltså sentimentaliteten — tioårsjubileet. Bara något kring en annan frågeställning.

metoden att avhjälpa arbetskraftsbrist i ett område genom att flytta dit folk. Om arbetsmarknaden är överansträngd på en ort och industrin eller andra efterfrågar personal, så menar han att man uppnår en motsatt effekt — ökad brist på arbetskraft — genom att ta dit personal från andra håll. Han försöker med några räkneexempel, som han för all del poängterar är rätt ytliga, visa att om man tar en man till ett överhettat område så leder det på ganska kort tid till att man har behov av två man för att klara de investeringar och annat som behövs för den förste. De företag som hade trott sig få mer personal genom att ta dit folk finner förmodligen ganska snart att de har en ännu större brist på arbetskraft än de tidigare hade. Man har i olika sammanhang talat om »multiplikatoreffekter». Tangerande dagens spörsmål är debatterna på 1930 talet om konjunkturpolitiken, då man försökte beräkna sådan effekter. Hur mycket sysselsättning åstadkoms om sambhället satsade ett belopp för att öka sysselsättningen? Man kom fram till att realsysselsättningen blev ungefär 2,5 personer om man skapade primär sysselsättning för en person. Skulle man göra samma beräkning för dagens inte helt jämförbara områden skulle det innebära att om man sysselsatte en man i en ort med brist på arbetskraft, så tar man också på längre sikt i anspråk 1,5 av de personer som redan bor på orten. Är detta riktigt leder det naturligtvis till den slutsats som Wilhelm Paues kommer fram till: Företag måste kalkylera utifrån den knappaste faktorn. Den är inte längre som under kriket råvaror, den är arbetskraft. är det brist på arbetskraft så får man helt enkelt köpa mer från andra av sådant som behövs i produktionsprocessen eller också lägga delar av produktionsprocessen till områden där arbetskraft redan finns. Detta är något av det mest hoppingivande i debatten olika regioner emellan, att fler och fler säger sig att det även av ekonomiska skäl är rimligt att flytta produktion mer än att flytta arbetskraft.

Herr talman! Låt mig först som herr Åkerlunds medresenär till Fjärran östern nu i höst få verifiera och instämma i den beskrivning av intryck och upplevelser från resan som han lämnade i denna kammare i går kväll. Det som jag huvudsakligen skulle vilja beröra i denna allmänpolitiska debatt är den jordbrukspolitiska utvecklingen... Man hade en målsättning, som fastlades i 1967 års jordbrukspolitiska beslut, och den byggde i allt väsentligt på en övergång till driftsenheter med någorlunda god bärkraft. De som makten haver i detta land förespeglade väljarna vid den tidpunkten, att med den inriktning som man genom detta beslut gav svensk jordbrukspolitik, skulle för framtiden livsmedel kunna tillhandahållas till för stora konsumentgrupper relativt sett låga priser. Man ändrade jordförvärvslagar, man förstärkte lantbruksnämnderna, pläderade för rationalisering och stordrift — detta med satsning på en för relativt lång framtid uppbyggd jordbruksstruktur med betydligt större arealer per gård än vad som hittills varit vanliga i landet. Meningarna var den gången delade. Alla trodde inte på konformiteten, på likformigheten i det skisserade programmet. Människor är inte stöpta i samma form, och de ekonomiska betingelserna är olika från fall till fall. Men allt skulle säkert bli bra; alla som stannade kvar skulle få en hygglig bärgning. ' Statliga rationaliseringsbidrag och statliga "byrådirektörer och konsulenter skulle svara för den saken. För många mindre jordbrukare betydde beslutet år 1967 slutet på en lång och uppoffrande odlargärning. Man hade inte längre några illusioner för framtiden. Man suckade kanske, knöt näven i byxfickan, kanske som kvinna fällde en tår. De som genom lantbruksnämnderna erbjöds den avträdda marken spottade i nävarna, lånade pengar och trodde på en framtid som jordbru kare, både för sig själva och för kommande generationer. De som redan hade en gård som kunde anses få överleva trodde att räntor och växlar så småningom skulle minska och ge utrymme för en stabilisering av företaget. Men säg den sällhet som varar. beständigt, framför allt i ett samhälle regerat av dagens socialdemokrater. Nej, det som verkligen har hänt är att jordbrukets ekonomiska betingelser högst påtagligt försämrats. De har försämrats till den grad genom prisoch kostnadsutvecklingen att framtiden ter sig synnerligen mörk. Men detta är bara början på vandringen. Det som ytterligare och snabbt kommer att försämra situationen i ännu högre grad än prisoch kostnadsutvecklingen är de aviserade nya kapitalskattereglerna. Till detta kommer också de föreslagna mycket, kraftiga höjningarna av fastigheternas taxeringsvärden, Vad kommer att bli följden av allt detta för dem som nu har en någorlunda stor gård, liksom för dem som har tänkt skaffa sig ett lantbruk som statsmakterna tidigare har satsat på? Den frågan ställer sig många med oro i dag. Svaret kan ges rätt entydigi. Oerhörda svårigheter kommer att torna upp sig för våra yngre blivande lantbrukare. Höga fastighetsvärden med åtföljande onormal skuldsättning, svag lönsamhet och starkt beskurna möjligheter till generationsväxling. Avtappningen av framåtsträvande och dugliga ungdomar kommer att bli ännu mera markant än den hittills varit. Har man tills nu påskyndat omvandlingen av det mindre jordbruket, kommer med all säkerhet den blivande skattepolitiken att skapa en ohållbar situation även för medelstora och större företag. Följden blir att det allmänna får ta hand om verksamheten, och det är naturligtvis dit våra makthavande ytterst strävar. Socialisering är målet. Låt mig belysa vad jag sagt med något exempel. Antag att vi har en gård med ett taxeringsvärde på en miljon kronor. Jag förstår att många reagerar för storleksordningen, men jag vill tala om att gården med en miljon i taxeringsvärde har en areal på omkring 200 å 250 hektar; större är den inte i dag. Enligt riksskattenämnden kommer taxeringsvärdena för jordbruk att höjas med i genomsnitt 44 procent. Det skulle innebära att gården i exemplet kommer att taxeras till 1440 000 kronor. Samtidigt aviseras en höjning av arvsoch förmögenhetsskatterna. Denna höjning antages att ligga vid cirka 20 procent. Kommer den nuvarande ägaren att leva i tio år till, blir den sammanlagda belastningen av förmögenhetsoch arvsskatter under den nuvarande ägarens återstående livstid och vid generationsväxlingen cirka 800 000 kronor. Det är 80 procent av dagens taxeringsvärde. Alla inkomstskatter är då oräknade. Sammanlagt måste jordbruket prestera cirka 120 miljoner kronor i högre nettointäkter per år för att klara de ökade förmögenhetsoch arvsskatter som blir följden av de höjda taxeringsvärdena. Hur skall detta rubriceras? Jo, på inget annat sätt än att socialdemokraterna nu är definitivt ute efter den grupp av medborgare som kan betraktas som kapitalägare. Den jordbrukspolitik som man säger sig vilja föra rimmar förfärligt dåligt med handlingar och intentioner i dagens skattepolitik. Förre finansministern Wigforss präglade en gång uttrycket: »Kvarlåtenskapsskatten bör likställas med en den avlidnes skuld till det allmänna som aktualiseras genom dödsfallet.» Han var tydligen en god läromästare för sina efterkommande. De tycks arbeta efter samma maxim men med borttagande av en väsentlig del av det Wigforsska uttrycket. Nu lyder tydligen tesen: Kvarlåtenskapen bör likställas med en den avlidnes skuld till det allmänna som aktualiseras genom dödsfallet.